Herr talman! Lotta Finstorp har frågat mig om jag anser att det är en bra idé att låta införa en färgkodning av bilars registreringsskyltar för att räddningstjänsten vid släckning av bilbränder ska kunna veta vilket drivmedel bilar har och därigenom kunna genomföra säkra räddningsinsatser. Hon har även frågat mig om jag är beredd att agera vidare på ett sådant förslag eller om jag redan vidtagit eller planerat att vidta några andra åtgärder i frågan. Det är av stor betydelse att räddningstjänstpersonal och andra berörda hjälporgan kan genomföra effektiva och säkra hjälpinsatser vid inträffade bilbränder. Alla bilar har egenskaper som kan innebära risker för räddningstjänstpersonal vid släckning av bilbränder. Det är därför exempelvis av stor vikt att räddningstjänstpersonal har vetskap om vilket drivmedel en brinnande bil har för att de ska kunna genomföra en säker släckningsinsats. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har deltagit i ett internationellt standardiseringsarbete om märkning, symboler och insatsinformation till räddningstjänsterna. Syftet är bland annat att ge information om vilket drivmedel olika bilar har. Det är planerat att resultatet av detta arbete ska publiceras i en rapport under våren 2018. Rapporten ska således bidra till att förbättra säkerheten för räddningstjänstpersonal. I standardiseringsarbetet har de flesta fordonstillverkare medverkat. Fordonstillverkare konstruerar sina bilar, bussar och lastbilar på olika sätt. Genom att komma överens om en standard kan tillverkarna rapportera in vad som är viktigt att känna till om en specifik fordonstyp vid genomförandet av en räddningsinsats. Jag anser att det är ändamålsenligt och värdefullt att den aktuella säkerhetsfrågan hanteras på EU-nivå med anlitande av experter och berörda aktörer på området. Därför utgår jag från att resultatet av arbetet i nödvändig utsträckning kommer att bidra till att höja säkerheten vid genomförandet av olika slags räddningsinsatser, bland annat vid inträffade bilbränder.
Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Omställningen av fordonsflottan skapar nya utmaningar för räddningstjänst och ambulanspersonal vid olyckor. Beroende på bränsletyp kan brinnande bilar förvandlas till potentiella "bomber" som sätter både räddningspersonal och allmänhet i fara. När en gasbil eller en bil som drivs med bränsleceller ska släckas finns det olika metoder att ta till, men det är då viktigt att veta vad det är för slags fordon man har kommit fram till och vad den aktuella bilen drivs med. Anledningen till att jag har skrivit interpellationen är ett telefonsamtal som jag fick från en brandman vid Västra Sörmlands Räddningstjänst. Han berättade att släckningsarbetet vid bilbränder blir mer och mer komplext och riskfyllt, framför allt eftersom räddningstjänsten på plats inte vet vilket drivmedel bilen har. Är det bensin, diesel, el eller gas? Detta gör att räddningstjänsten utsätts för stor säkerhetsrisk men också att släckningsarbetet kan ta längre tid, eftersom varje drivmedel kräver sin specifika släckning. Om jag förstod saken rätt när han ringde mig handlar det till exempel om att om det gäller en elbil måste man ha med sig mycket mer vatten. Det är därför viktigt att även vi som allmänhet, till exempel ministern och jag, om vi kommer först till platsen och ska larma vet vilket drivmedel bilen drivs med. Då kan de veta hur mycket vatten de ska ta med sig ut till exempel. Är det en gasbil finns det också en stor säkerhetsrisk och man kanske behöver spärra av, och vi, ministern eller jag, kanske inte ens ska gå fram dit. Brandmannen tog upp en hel del olika orosmoment med mig, och det var därför jag skrev den här interpellationen. Han hade också ett förslag om att det skulle underlätta om man säkrar släckningen genom att nummerplåtarna på bilarna förses med en färg för respektive drivmedel. En elbil skulle till exempel kunna ha en viss färgmarkering på nummerplåten, och har man lite tur när man kommer fram till haveristen kan man fortfarande se nummerplåten och därmed färgen. Det skulle ge räddningstjänsten en indikation om hur branden ska släckas, men det skulle även hjälpa oss som inte är räddningspersonal när vi larmar på 112 att kunna tala om vad vi ser. Jag tog del av en rapport som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tog fram 2017 som heter Brand i moderna bilar. Speciella faktorer att beakta i relation till olika drivsystem - Råd till räddningstjänst och ambulanspersonal 2017 . Den ska inte ses, står det väldigt noga, som en checklista för hur man ska arbeta, men jag kan tänka mig att den är en sorts lathund för räddningstjänst och ambulanspersonal. Jag kan dock inte se att det finns någonting i den som beskriver hur man ska kunna se vad det är för drivmedel i bilen utan bara hur man ska hantera situationen om det är en elbil eller en gas bil etcetera. Den styrande faktorn är hela tiden riskbilden och hur man både taktiskt och tekniskt ska genomföra insatsen. Det har dessvärre blivit mer och mer vanligt med bilbränder. Någon medieuppgift sa att det har varit drygt tusentalet sådana bränder sedan 2016. Tidigare var det inte lika vanligt, och man såg det inte i medierna och så vidare. En stor majoritet av de anlagda bränderna inträffar utomhus, men skulle de inträffa på en bilfärja eller i ett garage skulle det kunna få ödesdigra konsekvenser, framför allt om det är en gasbil som brinner. Det skulle vara jätteintressant att höra en kommentar om förslaget med en färgmarkering.
Herr talman! Som jag säger i svaret är det här ett känt problem som dessutom har blivit svårare eftersom bilarna nu går på så många olika former av drivmedel. Det här har uppmärksammats, och det pågår ett internationellt standardiseringsarbete på EU-nivå. Vi ska som sagt få en rapport nu under våren om hur det går, och det är viktigt att man har fordonstillverkarna med i den processen. Sverige deltar också med experter i det arbetet via MSB. Jag hoppas att man ska kunna få någon form av system på plats som gör att man kan få den här typen av markering - om det ska vara registreringsskyltar eller hur det ska märkas och vilka symboler eller liknande man ska använda är för tidigt att säga, men arbetet pågår. Sedan är det inte bara drivmedlet som kan vara bekymret, utan en brinnande bil kan även släppa ifrån sig giftiga gaser från det övriga materialet som brinner. Det medför alltid risker att närma sig en brinnande bil. Krockkuddarna utgör också en risk då de kan explodera under särskilda förhållanden. Helt klart är att vi måste ha ett system på plats som gör att räddningstjänsten kan veta så mycket som möjligt när de närmar sig en bil som brinner eller när de kommer fram till en trafikolycka, och när det gäller detta pågår det internationella standardiseringsarbetet, som sagt. Jag vill nämna en sak till som har betydelse för framtiden utöver eventuella märkningar och symboler. Det är systemet som man kallar för Ecall, alltså att bilen automatiskt, om den råkar ut för en olycka och krockkuddarna till exempel löser ut, ringer upp till exempel 112 och larmar om att det har skett en olycka. I samband med det kan information också överföras om vilken typ av bil det är som har råkat ut för olyckan. Där får man data kring vad det är för bil, vilket förstås kan vara oerhört värdefullt för räddningstjänstpersonalen. Det finns en ny EU-reglering på plats från den 1 april i år som säger att alla nya bilmodeller som fordonstillverkarna tar fram ska ha det här systemet med Ecall. Det är ett mycket bra exempel där EU-arbetet praktiskt har betydelse i vardagen för hur vi jobbar med säkerhetsfrämjande åtgärder. Den här bestämmelsen är alltså på plats sedan den 1 april. I övrigt vill jag hänvisa till det standardiseringsarbete som pågår och som vi naturligtvis följer noga.
Herr talman! Det här med Ecall och EU:s standardisering var väldigt glädjande nyheter, tycker jag. Över huvud taget måste det här bli någonting som man fattar beslut om - om det nu ska vara en märkning på bilen eller liknande - ur ett EU-perspektiv, för fordonsflottan är ju rörlig. Jag läste på brandsäkert.se, som är en webbaserad tidning, att det i dag finns ungefär 60 000 gasdrivna fordon i Sverige och att antalet spås öka exponentiellt. Man ska komma ihåg att gasbilar inte är inblandade i fler olyckor än andra fordon, men de olyckorna kan bli förödande. Att brandmannen som ringde mig kom just från Västra Sörmlands Räddningstjänst angående det här har att göra med något som hände hösten 2016, tror jag att det var. Sopbilarna i Katrineholms kommun drivs på vätgas, och en tank exploderade i en av sopbilarna. Explosionen skadade tre andra gastankar och gas läckte ut hela natten. På grund av risken för fortsatta explosioner och stor eldsvåda kopplades en expert från MSB in. Jag kommer ihåg att de säkrade ett område på flera hundra meter runt sopbilen. Man hade inte riktigt klart för sig hur man skulle hantera detta, men det som hände var att innan man kunde bärga sopbilen lät man någon skjuta sönder gastankarna för att få ut all gas eftersom man inte visste hur mycket det fanns kvar. På brandsäkert.se läste jag också att det var tur att MSB kom dit, för annars hade bärgningspersonalen kunna råka ut för en allvarlig olycka. Om man hade börjat såga i en av tankarna och en gnista hade kommit skulle sopbilen ha exploderat helt och hållet. Det handlar alltså egentligen också om att bärgningspersonal måste få den här kunskapen. Vår blåljuspersonal och de som jobbar med bärgningsbilar är ofta väldigt bra på att ta till sig ny kunskap för att de har ett stort engagemang i frågorna. Men det måste också finnas besked om hur man gör vid sådana här situationer. Det var en buss som brann i Göteborg, tror jag, och räddningstjänsten fick klättra upp på taket. Två personer ur personalen fick föras till sjukhus för att en stötvåg kastade dem ned på marken. Det finns alltså stora faror med att inte ha rätt kunskap och agera korrekt. När man sedan skulle bärga bussen trodde man att all gas hade läckt ut och att det skulle gå att gå in med en vinkelslip. Men det visade sig att den inte var helt tömd, och en skadad gastank exploderade. Det kommer alltså allt fler exempel på sådant här allteftersom vi får fler gasbilar. Jag tror att det är just i problematiken kring gasbilarna som man ser att det kan hända stora olyckor om man inte gör rätt och inte har kunskap om vad det faktiskt är för drivmedel i bilen, haveristen, som man ska åtgärda. Det är bra att det händer mycket på europeisk nivå, för det är inte bara vi i Sverige som måste göra någonting, utan det måste ske utifrån ett europeiskt perspektiv. Jag vill gärna skicka med till ministern att det måste synas utanpå bilen vad den har för drivmedel. Annars blir det vi, gemene man, som utsätts för faran för att vi inte har den kunskapen.
Herr talman! Jag tror att vi är överens om att detta är ett problem som måste åtgärdas. Räddningstjänstpersonalen har ofta den kunskap, kompetens och utrustning som behövs för att klara nästan vilken situation som helst, men de måste vara förberedda på den. De behöver i så god tid som möjligt få veta vad det är för situation de möter, till exempel vilken typ av fordon det handlar om. Här är det standardiseringsarbetet på EU-nivå som jag kan hänvisa till. Det handlar om att identifiera vad som är viktigt att veta om ett fordons konstruktion, så att en insats kan bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. I det standardiseringsarbetet ingår precis det som Lotta Finstorp är ute efter, alltså att identifiera symboler, färger och märkning som kan användas så att räddningspersonalen snabbt kan identifiera vilket drivmedel det handlar om. I detta arbete deltar Sverige aktivt med expertkunskap genom MSB, och fordonstillverkarna är också med. Det är av stort värde att detta bedrivs internationellt, på EU-nivå, för då får man med sig de stora aktörerna. Det handlar ju om att få med fordonstillverkarna på en gemensam standard här. En första rapport väntar vi som sagt nu under våren. Vi fortsätter att följa det här arbetet. Jag tycker att det är viktigt att åtgärda detta. Om vi på lite längre sikt kan få E-callsystemet att fungera blir det än mer effektivt. Då vet räddningstjänsten redan när larmet kommer in vad det är för typ av bil man är på väg till, och man får mycket mer detaljinformation, inte bara om drivmedel utan också om mycket annat. Detta tror jag är framtiden för denna typ av situationer.
Herr talman! Det känns hoppfullt. Det måste gå ganska fort, tror jag, för branschen utvecklas ju snabbt med alternativa drivmedel. Förhoppningsvis blir det en märkning utanpå bilen på något sätt också för de bilar som inte är nya. För nya bilar kommer det förmodligen att lösa sig ganska bra med de tekniska möjligheter vi ser, alltså att man på 112 redan när någon ringer dit på något sätt känner till vad det är för sorts drivmedel i bilen. Men gemene man måste också ges möjlighet att ge rätt information till 112 när det gäller bilar som är äldre och där informationen inte överförs automatiskt. Jag tror att det behövs en riktig informationsinsats. Jag tänker på till exempel Krisberedskapsveckan, som kommer nu. Där kan man få med även en sådan här sak. Då kan information ges till allmänheten om någon sorts märkning på bilen, så att man kan ge rätt information till SOS Alarm eller den larmcentral man ringer till.
Herr talman! Jag vill bara tacka för denna debatt om ett viktigt ämne. Jag hoppas att vi ska hitta en lösning på detta. Det pågår ett internationellt standardiseringsarbete där Sverige medverkar med sin expertkunskap. Fordonstillverkarna är med. Precis den fråga som Lotta Finstorp tar upp, alltså märkningar eller symboler för att man ska kunna veta vad det är för fordon räddningstjänsten åker ut till, är också med i arbetet. Rapporten ska komma inom kort. Vi fortsätter att följa detta arbete och hoppas att det kan gå så fort som möjligt.